Herr talman! Det här betänkandet behandlar anslag till länsstyrelserna. Det är inte läge att ta upp en stor debatt om länsstyrelsernas vara eller icke vara eller förändringar på det stora planet. Länsstyrelserna är ett arv från det gamla, centralistiska svenska kungadömet på 1600-talet. Vi från miljöpartiet de gröna vill ha en klar och tydlig förändring på så sätt att det kan skapas självstyrande länsparlament. De tankegångarna finns inte bara hos miljöpartiet, centern och vänsterpartiet. Det finns stora grupper bland moderater, socialdemokrater och folkpartister bl.a. i mitt hemlandskap Skåne som gärna skulle vilja se mera av självstyre i landskapen snarare än den centraldirigerade länsstyrelsestrukturen som nu finns. Jag vill mot bakgrund av detta yrka bifall till de resursförstärkningar som vi har föreslagit till länsstyrelserna. Det går att göra oavsett vilken överlaga struktur som det skulle vara på det regionala självstyret. Det här gäller främst på miljöområdet. Där finns det flera reservanter som kräver mest till miljövårdsenheterna, nämligen i runda tal två nya tjänster på varje länsstyrelse i hela Sverige. Summa summarum blir det 50 milj.kr. Jag yrkar alltså bifall till reservation 4. I andra hand kommer vi att stödja den reservation som samlar de flesta reservanterna. I övrigt stöder vi i miljöpartiet, även om jag nu inte yrkar bifall, att resurser för fiskefrågorna på länsstyrelserna finns kvar. Det handlar om en besparing på 3 milj.kr. Vi tycker att de pengarna skall finnas kvar. Det är självklart nu när man ändå vill att fiskefrågorna skall föras ned på länsstyrelsenivå. Vi i miljöparitet menar att resurserna för livsmedelskontrollen måste förstärkas. Det skall vara en person ytterligare på varje länsstyrelse som samordnar verksamheten för livsmedelskontrollen. Kommunerna har fått ta över ett allt större ansvar för den tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheten i länen. Jag kan från hemmafronten konstatera att länsstyrelsen är på det planet en bättre granskare än t.ex. livsmedelsverket. Livsmedelsverket har t.ex. stoppat försäljning i rimlig omfattning av opastöriserad mjölk i min hemkommun Lund. Länsstyrelsen har där gjort en närmare och vettigare bedömning. Jag yrkar bifall till ökade resurser för livsmedelskontrollen på länsstyrelsen.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande Utskottsmajoriteten tillstyrker regeringens förslag och avstyrker aktualiserade motioner. Till betänkandet har fogats 10 reservationer och två särskilda yttranden. Herr talman! Det allra mesta är gammal skåpmat, och vi återfinner gamla välkända schlagermelodier från tidigare festivaler och år. Jag skall kort beröra och argumentera för utskottsmajoritetens skrivningar och våra ställningstaganden för avslag inom berörda avsnitt i betänkandet. Reservation nr 1 behandlar kulturmiljöenheternas resursbehov. Reservanterna vil ha ytterligare två nya tjänster som biträdande länsantikvarier. Det är angelägna krav som framförs. Men vi finner att ytterligare medel utöver regeringens föreslagna två tjänster ej finns. Även mitt hjärta klappar för Värmland, Ingrid Hasselström Nyvall. Det vill jag lova. Men i det här läget finns inga pengar. Någon annan hemlig finansieringskälla att ösa pengar ur hänvisar icke någon av de berörda reservanterna till. Behovet av resursförstärkning är dokumenterat. Men det är också odiskutabelt att en successiv förstärkning av antalet tjänster trots allt sker och har skett under årens lopp. Inte mindre än åtta nya tjänster har tillskapats under de tre senaste åren. Förstärkningar ute i de olika länen får nu ske i den takt som moder Svea har råd med. Med den motiveringen yrkar jag avslag på reservation nr 1. Reservationerna 2, 3 och 4 behandlar resurserna på miljöområdet. Samtliga reservanter vill tillföra miljövårdsenheterna mera pengar och mera resurser. Jag vill påminna damer och herrar, ärade reservanter, om att här har faktiskt skett och sker resurstillskott efter hand. Naturvårdsenheterna har fått åtskilliga tjänster och förstärkningar under årens lopp. Om man ser till länsenheterna har de fått det mesta. I samband med en förestående omorganisation, som för närvarande är föremål för utredning, menar vi inom majoriteten att det är klokt att först och främst avvakta slutresultatet från utredningen. Det finns starka skäl att förutsätta och anta att den regionala organisationen i stor utsträckning berörs. En decentralisering av arbetsuppgifterna från central till regional och lokal nivå kan på goda grunder förväntas. Vi har i miljöskyddskommittén, där jag själv är ledamot, diskuterat även dessa och näraliggande spörsmål inom naturvårdsverkets kompetensområde. Det råder inget tvivel om att det finns en klar majoritet för att decentralisera många av de arbetsuppgifter som i dag ligger på central nivå närmare människorna osv. Beslutsprocessen bör läggas så nära människorna som möjligt, och det ligger väl i linje med vad reservanterna själva vill. Med andra ord vill vi avvakta utredningen innan ytterligare medelsanvisning sker. Med denna motivering yrkar jag avslag på de tre reservationerna nr 2, 3 och 4. Reservation nr 5 gäller fisket. Reservanterna vill inte att besparingen på 3 milj.kr. genomförs. Vi förutsätter att samordningsvinsterna tas både på central och regional nivå. Rimligen bör den centrala fiskeadministrationen, fiskeristyrelsen, känna av vad vi politiker tycker och tänker. Det råder väl inget tvivel om att om riksdagen beslutar om vissa besparingar, förväntas den centrala myndigheten generöst och rättvist fördela medlen ut på fältet så långt som möjligt till människorna. Den centrala administrationen eller byråkratin skall inte sitta i orubbat bo medan man får svälta ute på fältet. De centralbyråkrater som handlägger dessa frågor, allt från generaldirektörer till byråchefer, bör vara medvetna om att det finns en klart uttalad vilja hos oss politiker att se till att medlen kommer ut på fältet. Vi kan inte tillmötesgå reservanterna, utan jag yrkar avslag på reservationen. I reservation nr 6 vill man att det vid varje länsstyrelse skall finnas en resursperson som tillsammans med vederbörande länsveterinär skall ges huvudansvaret för livsmedelsfrågorna inom resp. län. Vi följer jordbruksutskottets yttrande som bl.a. hänvisar till att ett nytt avgiftssystem med fördubblad kapacitet på tillsynsområdet nyligen har satts i sjön. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 6. Andersson vill de båda reservanterna framhålla decentraliseringssträvandena i sin reservation. Utskottetsmajoriteten tycker nog att detta haltar betänkligt. Efter den tidigare kompromissen i utskottet och i riksdagen finns det en bred enighet om att resp. länsstyrelse skall kunna decentralisera utifrån sina egna bedömningar och finna sin egen modell. Vi redovisar också skriftligt, utförligt och dokumenterat för vår decentralistiska linje i utskottsbetänkandet, och det bör räcka. Rent allmänt sett är jag, i likhet med Ingrid Hasselström Nyvall, lyhörd för att medborgarintressena inte försvinner i samband med omorganisationen. Låt oss nu avvakta den nya omorganisation som sker den 1 juli. Skulle dessa tankegångar, som oppositionens företrädare gör sig till tolk för, då finnas kvar är jag beredd att resonera och titta på om man kan förändra den här organisationen. Men låt oss nu i första hand avvakta vad som sker den 1 juli. Reservationerna 8, 9 och 10 är direkta följdreservationer som gäller anslagsposter. Det är äskanden till förstärkningar på resp. enheter inom länsstyrelseanslaget. Det är bara för mig att helt enkelt yrka avslag på reservationerna 8, 9 och 10 i konsekvens med tidigare resonemang. De särskilda yttranden som vänsterpartiets och miljöpartiets företrädare har avgett avstår jag helt från att kommentera. De finns i obeskuret skick fogat till betänkandet, och den eller de som är intresserade av texten kan mer utförligt ta del av den in extenso i betänkandet. I övrigt yrkar jag bifall till betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga till betänkandet fogade reservationer. Det finns inte mycket mer att säga, men jag skulle vilja kommentera några av de inlägg som har förekommit. Ingrid Hasselström Nyvall säger att antalet överklaganden har ökat. Det är en sanning med modifikation. På PBL-området kan man se att i samband med att vi gjorde en kompromiss med centern om plan och bygglagen har antalet överklaganden inom den sektorn minskat med inte mindre än 30 %. Det är en bra siffra som jag tycker visar att det var ett bra lagförslag. Man får inte generalisera som Ingrid Hasselström Nyvall gör. Centerns Stina Gustavsson säger att länsstyrelsen skulle bli ett insnöat beslutsorgan. Ungefär så sade hon i debatten. Men, herr talman, det är ju så att länsstyrelsen redan i dag kan gå ut och decentralisera och flytta vissa positioner, vissa av de viktiga funktionerna, ut i länet. Gör det i ert eget hemlän och se till att det händer någonting på området. När det gäller de gränsregionala frågorna är det riktigt -- och jag vill i allt väsentligt instämma i det som Ingrid Hasselström Nyvall säger -- att det är viktigt att länsstyrelserna får de här resurserna. När nu departementschefen, i det här fallet civilministern, tillsätter en utredning i Västsverige och vissa andra delar, är det för att titta på dessa gränsregionala frågor och se om det skall ske justeringar osv. Herr talman! Dessa frågor har vi skjutit till hösten. Låt oss återkomma till dem och se vart åt det lutar när höstlöven börjar fladdra på gator och torg. Den dagen, den sorgen. Då får vi ta den debatten. Det är viktiga frågor som ligger framför oss i utskottet och i riksdagen. Till Kjell Dahlström vill jag säga att detta med självstyre ute i landskapen låter så vackert, men det är ju ett steg för att den nya länsstyrelseorganisationen bättre skall ta tillvara länsmedborgarnas och politikernas olika ställningstaganden. Det skall finnas en styrelse som diskuterar och tar till vara kommunmedborgarnas och länsmedborgarnas intressen. Vi hoppas på den här reformen, och vi tror att detta är ett steg i rätt riktning. Låt oss nu avvakta detta under en viss tid och sedan se vad som händer. Med detta, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga till betänkande fogade reservationer.

Herr talman! Det är som Magnus Persson säger att det här är ärenden som har debatterats flera gånger och på de flesta punkterna är vi överens. Jag vill bara göra en liten kommentar. Det är naturligtvis inte så att vi öser pengar ur några hemliga källor, så lyckligt är det inte. När vi föreslår tjänster och ökade bidrag t.ex. till kulturmiljöenheterna och miljövårdens förstärkning, är det inberäknat i vår totala budget. Man gör ju omdisponeringar, och där har skapats utrymme för dessa förstärkningar. På den punkten behöver inte Magnus Persson vara orolig. När det gäller ökning av planbesvär grundade jag mig kanske på en stickprovsundersökning. I det län som jag bäst känner till har det ökat starkt. Jag skall kanske nämna och jag vill inte generalisera, men i vissa länsstyrelser har man fått en väsentligt ökat antal planbesvär. När det gäller länsindelningen var det inte heller min avsikt att vi skall debattera detta i dag. Men på samma sätt som Arne Andersson i Gamleby var uppe och debatterade kommunalekonomi för sista gången är detta kanske sista gången jag debatterar länsfrågor. Därför vill jag nämna någonting om detta med länsindelningen. I går i Kommunaktuellt stod det: Regeringen har tillsatt en utredning som skall se över länsindelningen i landet. Man skall också titta över relationerna mellan länsstyrelserna och landsting och kommuner. En särskild utredning skall dessutom se över länsindelningen nere i Göteborgsregionen där splittringen är stor på grund av de tre länen. Det är tydligen mer än Göteborgsregionen på gång nu. Jag motsätter mig inte alls detta, utan jag vill bara göra er uppmärksamma på att det är frågor som måste hanteras med stor varsamhet. De har även verkan på andra saker än själva den geografiska indelningen.

Herr talman! Först till Ingrid Hasselström Nyvall. Jag nämnde siffran 30 %, men det skall vara 13 % som antalet PBL-ärendet har minskat totalt inom landet. Jag vågar inte uttala mig för den länsstyrelse som Ingrid Hasselström Nyvall nämnde. Men generellt sett har vi fått färre antal överklagningsärenden. Det tycker jag ligger i linje med det lagförslag vi har lagt fram. Jag noterar det med tillfredsställelse. Sedan vet jag att Ingrid Hasselström Nyvall har varit, och är, mycket involverad i detta med länsstyrelseförvaltningen. Jag tycker att det vore bra om fler ledamöter i kammaren vore det. Det är riktigt som hon säger att jag i min hand har departementschefens kommande direktiv till de två utredarna. Den ena skall utreda Göteborgsregionen och titta på indelningen där samt hämta litet stoff från storstadsutredningen. Jag råkar också veta vem det blir. Det vill jag inte säga till kammarens protokoll, men det blir en politiker som finns i Västsverige. Den andra utredaren kommer att arbeta centralt och titta på och analysera den offentliga verksamheten. Jag menar att om vi nu sjösätter en länsstyrelseförvaltning, så får man inte göra en regionindelning och slå sönder det som vi har kämpat för under årens lopp. Jag har för regeringskansliet framhållit att så får det inte gå till -- och jag tror att vi är ganska överens om den uppfattningen. När det gäller pengarna, herr talman, vill jag bara säga att vi tycker att moder Svea inte har mera pengar att fördela. Den fördelningsprofil som folkpartiet liberalerna här har lagt fram innebär inte att man prioriterar miljöintressena. Vi finner att vad vi föreslår är en bättre väg att vandra. Till Stina Gustavsson vill jag säga: Fortsätt med de decentralistiska strävandena! Fortsätt med att inom era län initiera utlokalisering och decentralisering av olika organ och förvaltningar! Det är det vi vill. Men det skall ligga på regional bas där de folkvalda själva beslutar i den här riktningen. Det är alltså den målsättning vi står bakom.
Herr talman! Jag välkomnar naturligtvis det som Magnus Persson redogjorde för. Det stämmer kanske inte riktigt med vad som stod i tidningen i går. Vi får hoppas att Magnus Persson är mera initierad än Kommun-Aktuellt. Men hur som helst är det bra att man ser över den här frågan. Jag har inte själv, det skall jag villigt erkänna, tagit ställning för eller emot -- om, hur och i vilken riktning vi skall göra om länen. Jag tycker att det är en oerhört svår fråga. Men vad jag ville betona i dag var, med utgångspunkt i hur man har hanterat den samordnade länsförvaltningen, att man måste göra detta varsamt och inte komma med dubbla budskap, som man har gjort på skolans område, på vägområdet osv. Jag är glad att Magnus Persson instämmer i att det inte har varit bra.

Herr talman! Vi moderater står bakom majoritetsförslaget i det här betänkandet, men jag vill ändå kommentera två saker. Den första gäller kulturmiljövården. Jag vill hänvisa till moderatmotionen 1990/91:Kr286. Ett genomförande av motionens förslag skulle medföra förbättringar av kulturmiljövården. När det gäller den avvikande meningen i utbildningsutskottets yttrande i det här ärendet vill jag kommentera det som berör den statliga tillsynen på regional nivå i fråga om utbildningen. Vi moderater i bostadsutskottet tror inte att det kommer att råda någon tveksamhet om var besluten inom utbildningsområdet skall fattas. Men vi kommer att följa utvecklingen med stort intresse och föreslå de eventuella förändringar som kan behövas om det visar sig erforderligt. Vi tror emellertid inte att så kommer att ske.

Herr talman! Som vanligt har ett stort antal motioner väckts som gäller alkoholbeskattningen och ett mindre antal som gäller tobaksbeskattningen. Prisfrågor återkommer man till med en drucken papegojas envishet. Uttrycket ''drucken papegoja'' användes första gången här i riksdagen av nuvarande utrikesministern, Sten Ahlmark förstod inte riktigt vad Sten Andersson menade. Sedan dess har emellertid ett påtagligt begåvningslyft ägt rum i riksdagen, varför jag inte närmare behöver utveckla meningen med uttrycket. Utskottets majoritet skriver att skattehöjningar bör genomföras på alkohol och tobak så att dessa priser följer den allmänna prisutvecklingen. Men talet om att följa den allmänna prisutvecklingen är litet luddigt. Som bekant talar man om den allmänna opinionen, det allmänna brandskyddet, det allmänna livet osv. Men skattehöjningar på alkohol och tobak grundar sig inte på den allmänna prisutvecklingen, utan på utvecklingen av konsumentprisindex. Därutöver har vi grosshandelsindex, produktionsindex, exportindex, importprisindex osv. Om man talar om utvecklingen på alla dessa områden kanske man kan tala om en tendens som är allmän i betydelsen generell. Varför skattehöjningar skall följa konsumentprisindex utveckling kan diskuteras. Det innebär ju en rätt passiv politik. Om reallönerna stiger samtidigt som konsumentpriserna stiger blir ju alkoholen relativt sett billigare. Om man via priserna vill påverka konsumtionen av alkohol bör man agera litet annorlunda. I vår reservation 6 föreslår vi att lättvinsbeskattningen ändras, så att kvalitetsviner blir billigare och vissa förhållandevis alkoholstarka lättviner blir dyrare. Jag yrkar bifall till denna reservation. I reservation 7 föreslår vi ytterligare en åtgärd som bör medverka till en övergång till svagare drycker och minska den totala alkoholkonsumtionen. Det är att lindra skatten på alkohol i samband med servering. Den frågan anser jag att regeringen snarast bör utreda. I reservation 8 vill vi att man skall undersöka möjligheterna att tillåta servering av obeskattade alkoholdrycker ombord på Gotlandsfärjorna. Bl.a. länsstyrelsen i Gotlands län, Gotlands kommun och statens industriverk har ställt sig bakom tanken att tillåta viss skattefri försäljning på Vi anser också -- i reservation 9 -- att samma regler bör gälla för färjeförbindelserna mellan Skåne och Danmark samt Halland och Danmark. Vi anser att man bör ta initiativ till nya överläggningar med Danmark om att få bort den s.k. Lex Öresund. Inte heller finns det något skäl för att färjetrafiken på Bornholm inte skall få drivas på samma villkor som gäller för rederierna i Göteborgs och Stockholmsregionerna. Det kan ske genom att man anser samtliga förbindelser med Bornholm som långa rutter. I dag är det endast en linje, nämligen linjen Ystad--Rönne som får drivas som s.k. lång rutt. Enligt vår mening bör regeringen omedelbart ta upp frågan om ändrad klassificering också för linjen Simrishamn--Allinge till diskussion med Danmark. I detta instämmer både folkpartiet liberalerna och centerpartiets ledamöter i skatteutskottet. Jag yrkar bifall till reservation 10.

Herr talman! Hugo Hegeland skämtar om druckna papegojor. Vi tycker att det här ärendet är för allvarligt för att man skall göra det. Det är nämligen viktigt att tränga tillbaka bruket av alkohol, och särskilt viktigt är det att förebygga missbruk hos den unga generationen. Om Sverige skall kunna nå det mål som WHO har ställt upp och som riksdagen har anslutit sig till, nämligen att minska alkoholkonsumtionen med 25 % från år 1980 till år 2000, så krävs det enligt folkpartiet liberalernas mening en nationell offensiv för minskad konsumtion av alkohol. Det beror på det faktum att konsumtionen har minskat med enbart 2 % från 1980 på vägen mot en minskning med 25 % till år 2000. Det krävs alltså krafttag för att minska konsumtionen i enlighet med WHOs mål. Alkoholmissbruket är ett våra största samhällsproblem, och konsumtionen av alkohol är förmodligen den viktigaste enskilda faktorn bakom sjukdomar, olyckor, våld och död bland svenskar i yrkesverksam ålder. Riksdagen beslöt 1977 att vi mer aktivt skulle använda prisinstrumentet i syfte att minska alkoholkonsumtionen. En sådan policy medför behov av täta prishöjningar, något som tyvärr inte har skett i den takt som krävs för att prisinstrumentet skulle ha åsyftad verkan. Alkoholskatten höjdes senast i maj 1990, men sedan dess har prisutvecklingen varit kraftig inom ett flertal områden. Trots detta och trots upprepade förslag från oss om att justera upp alkoholskatten så att den följer inflationen, har regeringen visat fullständig passivitet i denna fråga. tillsammans med centerpartiet en höjning av alkoholskatterna med 10 % under 1991. Den höjningen bör också, som vi påpekar, ta hänsyn till riksdagens beslut hösten 1989 om beskattning efter alkoholstyrka. Anders Johnson har nyss uppdaterat sin välkända trebetygsuppsats från 1981 om alkoholens samhällsekonomiska kostnader i Sverige. Undersökningen avser enbart de materiella kostnaderna, dels de direkta kostnaderna, dvs. resursförbrukning till följd av alkoholkonsumtionen, dels de indirekta kostnaderna, dvs. utebliven produktion till följd av alkoholkonsumtionen. Humanitära kostnader som lidande och obehag finns inte medtagna i beräkningarna. Omräknat till prisläget vid årsskiftet 1990/91 är alkoholens materiella kostnader ca 100 miljarder kronor. Anders Johnson kallar också sin bok för ''100 miljarder kostar supen!''. Om alkoholens kostnader skulle översättas till flaskans nivå betydde det att en flaska 75 cl. starksprit betingade en samhällsekonomisk kostnad på ca 550 kr., en helflaska lättvin ca 160 kr. och 33 cl. starköl ungefär Den här undersökningen tar definitivt död på den inte helt ovanliga uppfattningen att statens inkomster av alkoholskatten skulle vara större än de statliga utgifterna för alkoholskadorna. Inget kan vara mer felaktigt, vilket Anders Johnson klart har visat. Många tror att svenskar dricker mer alkohol än vad som är brukligt i andra västländer, eller i varje fall att våra alkoholproblem är värre än i andra länder. Man skyller detta på vår speciella, aktiva alkoholpolitik. Internationella jämförelser visar dock på motsatsen. Ser vi till den registrerade försäljningen av alkoholdrycker finner vi att Sverige, Norge och Finland ligger på en lägre nivå än övriga västvärlden. Dessa tre länder för en likartad, restriktiv alkoholpolitik. Vi i folkpartiet liberalerna finner det nödvändigt att Sverige får möjligheter att fullfölja denna restriktiva alkoholpolitik även som medlem i EG. Sverige har en internationellt sett relativt låg alkoholkonsumtion. År 1987 kom vi på 28:e plats av 36 undersökta länder. Även när det gäller dödlighet i skrumplever ligger Sverige relativt lågt vid en internationell jämförelse. Men vi har ändå en ur folkhälsosynpunkt alltför hög alkoholkonsumtion i landet. Europarådet, i vilket de 12 EG-länderna och ytterligare 12 europeiska stater är medlemmar, har i höstas antagit en rekommendation om alkoholpolitiken som väl överensstämmer med folkpartiet liberalernas syn. Rekommendationen kom fram genom en pionjärinsats av Daniel I rekommendationen framhålls att bruk och traditioner i samband med alkoholförtäring varierar kraftigt mellan Europas länder, liksom de nationella strategierna för att reducera alkoholbruket gör. Dessa varierande nationella strategier omfattar också olika nivåer av alkoholskatter, varför någon fiskal harmonisering inte bör avkrävas Europas länder. Däremot rekommenderar Europarådet medlemsländernas regeringar att i högre grad än i dag beakta folkhälsoaspekterna. Det skulle kunna ske genom att man antar nationella mål för att nedbringa alkoholkonsumtionen i linje med WHOs mål ''Hälsa för alla år 2000'', och genom att arbeta för nationella strategier för att begränsa överkonsumtion och förebygga missbruk. Folkpartiet liberalernas slutsats är att Sverige som medlem av EES och EG kan och bör arbeta för en fortsatt restriktiv alkoholpolitik. Europarådets rekommendation innehåller ett viktigt konstaterande, nämligen att just därför att ländernas alkoholtraditioner varierar så kraftigt behövs ett betydande utrymme för nationella strategier mot hög alkoholkonsumtion. Vi förutsätter att regeringen noga bevakar denna fråga i integrationsarbetet med EG. Därför har vi heller ingen reservation på denna punkt. I reservation 14 däremot betonar vi tillsammans med centerpartiet att pris och skattepolitiken också spelar en stor roll när det gäller att minska bruket av tobak. Den politiken måste enligt vår uppfattning få spela en än större roll än hittills, och vi föreslår att tobaksskatten nu skall höjas. Det gör vi för att ett hälsopolitiskt program mot tobak skall få trovärdighet. Regelbundna prishöjningar på tobaksvaror är bland de viktigaste instrumenten för att minska tobakskonsumtionen. Ett skäl mot prishöjningar har varit att tobak räknas in i konsumentprisindex och att en höjning av priset därmed blir inflationsdrivande. Inom EG anser man att det av hälsoskäl är angeläget att ta bort tobak från konsumentprisindex. Redan i dag publiceras för vart och ett av de 12 skall det helt tas bort. Vi i Sverige borde göra detsamma. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 14.

Herr talman! Ungefär vart åttonde dödsfall i vårt land anses orsakas av tobaksrelaterade sjukdomar, och en stor del av sjukvårdsresurserna tas i anspråk för personer med sjukdomar eller andra skador som har samband med alkoholförtäring. Mot denna bakgrund och på grund av de stora skador i övrigt, lidande och förluster som tobaks och alkoholbruket medför, är det för oss inom centerpartiet självklart att samhället genom olika åtgärder måste försöka begränsa tobaks och alkoholkonsumtionen. Det är främst åtgärder som saklig upplysning, restriktioner och utnyttjande av prisinstrumentet, alltså beskattningen av tobak och alkohol. Det nu aktuella ärendet gäller alkohol och tobaksskatterna. Vi anser att dessa skall höjas successivt så att priserna åtminstone följer penningvärdeförsämringen och helst så att sprit och tobak relativt sett blir något dyrare. I tider av en positiv reallöneutveckling är det särskilt viktigt att prishöjningarna sker så att de överstiger kostnadsutvecklingen. Åtgärder bör vidtas för att förhoppningsvis begränsa konsumtionen. Vad gäller alkoholskatterna vill jag först erinra om att det i det alkoholpolitiska program som antogs av riksdagen 1977 ingår att föra en aktiv prispolitik, innebärande att alkoholpriserna skall vara höga och följa den allmänna prisnivån samt att prishöjningar skall genomföras relativt ofta. Vi kan nu konstatera att alkoholskatterna senast höjdes i början av maj i fjol, alltså för ett år sedan. Med hänsyn till prisutvecklingen sedan dess bör alkoholskatterna höjas med 10 % i år, något som vi tillsammans med folkpartiet framhåller i reservation 1. Tyvärr finns det en utskottsmajoritet som inte anser att riksdagen skall uttala någon uppfattning i denna viktiga samhällsfråga som alkoholpolitiken utgör och som alkoholbeskattningen är en viktig del av.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 I vår senaste motion framhåller vi mot bakgrund av vikten av en aktiv prispolitik när det gäller tobaken följande: ''Det bör ankomma på regeringen att mot bakgrund av strävandena att begränsa tobaksbruket överväga och föreslå erforderliga successiva höjningar av beskattningen av tobaksvaror, så att tobakspriserna stiger mer än konsumentprisindex, vilket riksdagen bör ge regeringen till känna.'' Jag är glad över att skatteutskottets centerpartister och folkpartister i reservation 14 helt ställt sig bakom denna del av vår motion. Men det är bara dessa 4 ledamöters ställningstagande som vi som vill försöka begränsa tobaksbruket kan vara glada över. De 14 övriga i utskottet motsätter sig nämligen varje riksdagsuttalande i denna fråga. Herr talman! Jag yrkar med det bifall till reservation 14. I det nu aktuella utskottsbetänkandet behandlas även en fråga av något annan karaktär. Det är hur färjeförbindelsen Simrishamn--Allinge skall klassificeras. För att jämställa denna linje med de andra färjeförbindelserna från Sverige till Bornholm bör, enligt utskottets icke-socialistiska ledamöter, även den förstnämnda linjen klassificeras som s.k. lång rutt. Motion med detta krav har bl.a. väckts av de båda centerpartisterna Karl Erik Olsson och Ingbritt Irhammar. I skrivelser dels till regeringen i januari, dels till riksdagsgrupperna i april har Simrishamns kommun bl.a. med hänvisning till vikten av upprätthållande av principen om lika behandling av konkurrerande näringsidkare begärt att den nämnda färjelinjen skall få samma klassificering som övriga linjer från Sverige till Bornholm. I reservation 10 stöder bl.a. centern detta mycket välmotiverade krav, vilket avstyrks av den socialistiska majoriteten utan någon som helst motivering. I varje fall har inte jag kunnat finna någon i betänkandet. Den kanske största alkoholpolitiska frågan torde ganska snart bli om vi inom ramen för den västeuropeiska integrationen kan fortsätta att föra en tillräckligt restriktiv alkoholpolitik i vårt land. I ett särskilt yttrande fogat till utskottets betänkande understryker centern och folkpartiet kraftigt att integrationsarbetet från svensk sida inte får bedrivas så att en effektiv alkoholpolitik försvåras. Det är, herr talman, ett synnerligen värdefullt påpekande som görs i detta särskilda yttrande.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 22 diskuteras en del fiskala aspekter på alkoholfrågan. Jag avser inte att för vänsterpartiets del denna dag i kammaren driva någon alkoholpolitisk debatt. Jag anser att de alkoholpolitiska frågorna är bättre ägnade att hanteras inom socialutskottets ram, och det är väl också den allmänna meningen i kammaren att så bör vara. Jag kommer främst att uppehålla mig vid fiskala aspekter och den del av statsbudgetens intäktssida som alkoholbeskattningen utgör. Jag skall dock säga några ord angående alkoholpolitiken. Isa Halvarsson och Martin Olsson har tagit upp ståndpunkter som jag till stor del kan instämma i. Från vänsterpartiets sida verkar vi naturligtvis för att nå WHOs målsättningar och fullfölja riksdagens alkoholpolitiska program. Bruket av alkohol är naturligtvis en av de viktigaste orsakerna till missbruk. Därför är prisinstrumentet viktigt. Men det är också en intäktskälla som är riktig. Den har mycket få negativa aspekter. De flesta skatter har någon negativ aspekt. De marknadsstörningar som uppstår av en skatt är i denna fråga enbart positiva. Vi har därför från vänsterpartiet yrkat i en motion att man borde ta fram förslag som leder till att skatteintäkterna kan öka med 10 %. Det kan kräva en något större skatteskärpning än 10 %. Hoppeligen sjunker bruket vid en skattehöjning. Vi yrkar bifall till reservation nr 2. Jag vill också redan nu säga att därest kammaren inte skulle tillstyrka reservation nr 2, kommer vi i en senare votering även att stödja reservation nr 1. Herr talman! Jag vill också yrka bifall till reservation nr 4. Den gäller tobaksbruket. Ledamöter från sex partier har här kunnat enas. Jag tror att det vore mycket värdefullt om dessa motionärer skulle kunna få stöd av en majoritet i kammaren. Även tobaksbruket har ju mycket påtagliga skadeverkningar, i likhet med alkoholbruket. Här skulle finnas ett utmärkt sätt att göra en koppling till att försöka minska tobaksbruket genom ett bifall till denna reservation. Jag vill också kommentera reservation nr 6, dock utan att yrka bifall till densamma. För min personliga del vill jag säga att det finns ståndpunkter i denna reservation som jag delar och ställer mig bakom. Men jag menar också att i och med direktiven 1989:51 arbetar en utredning i riktning mot att ändra beskattningen så att man tar ökad hänsyn till alkoholhalten. I ett sådant sammanhang menar jag också att man bör överväga att införa en ny form av starköl som enbart skall säljas på Systembolaget. Med tanke på att det pågår ett utredningsarbete i denna riktning menar jag att vi bör avvakta detta. I reservationerna nr 10 och 11 tas en fråga upp som av nationell betydelse är mycket liten men som är besvärlig ur regionala aspekter. Det gäller den bristande likställigheten mellan rutterna till Bornholm. Socialutskottet har i sitt yttrande påpekat att det vore lämpligt med en bättre likställighet. Socialutskottet säger också att det enligt utskottets bedömning vore ur alkoholpolitisk synpunkt lämpligt om den skattefria försäljningen på sträckan Ystad--Rönne upphörde. Det har också varit åsikten i vänsterpartiets riksdagsgrupp att man borde skapa en likställighet genom att klassa bägge rutterna som korta rutter. Detta skulle kunna leda till att man borde stödja reservationen från miljöpartiet. Jag menar dock att så som den är formulerad bör man göra vidare överväganden innan man rakt av kan stödja den. Där förs ståndpunkten att alla internordiska färjeleder skall klassificeras som korta rutter fram. Om man skall ta det ställningstagandet rent generellt, fordrar det vidare överväganden på det trafikpolitiska området. Vi har nämligen den situationen att vissa färjelinjer mellan t.ex. Göteborg och Danmark är beroende av en skattefri försäljning av alkohol och tobak för att över huvud taget kunna fortsätta som färjelinje. För att kunna gå denna väg -- som i och för sig kanske kommer att bli verklighet om en majoritet driver igenom en snabb EG-harmonisering kring år 1993 -- krävs ytterligare överväganden på det trafikpolitiska området och stödåtgärder för att stimulera den färjetrafik som har fördelar. Av detta skäl har vi från vänsterpartiet inte ställt oss bakom reservation nr 11. Av alkoholpolitiska skäl har vi inte heller sett det möjligt att stödja reservation nr 10, som faktiskt innebär att man skulle utvidga möjligheterna att köpa skattefri sprit. Det är fel väg att gå när alla tycks vara överens om att man skall minska alkoholbruket. Jag vill dock inte påstå att jag är nöjd med det resultat som utskottsbehandlingen har lett till. Jag tror att man hade kunnat skapa mer konstruktiva åtgärder om alla parter i utskottet hade varit mera kreativa. Nu står vi i det läge vi står, men det är möjligt att alla parter kan ta andra steg och komma med uppslag så att vi kan få en likställighet på en grund som innebär att man försöker reducera alkoholbruket. I det sammanhanget är det särskilt viktigt att skärpa kontrollen på den linje som i dag finns, där vi vet att det har förekommit hantering som är mindre lämplig. Tullen tycks här vara beredd till insatser. Herr talman! Jag vill också kommentera reservation nr 13 där vi från vänsterpartiet och miljöpartiet har tryckt på vikten av att behålla en självständig och aktiv svensk alkoholpolitik i Europaperspektivet. Jag tycker också att det är positivt med det särskilda yttrande som finns från centern och folkpartiet, där man i alla fall ligger i fas med de ståndpunkter som har redovisats av vänsterpartiet och miljöpartiet. När det gäller reservation 14 vill jag säga att när vi behandlade frågan i skatteutskottet tog vi från vänsterpartiet främst ställning till de förslag beträffande budgetsaldot som vänsterpartiet hade redovisat. I detta skede hade vi inte tagit in en höjning av tobaksskatten. Det är dock motiverat av andra skäl än budgetsaldot att ställa sig bakom denna reservation. Vi kommer i kammaren att stödja reservation nr 14 vid en eventuell votering.

Herr talman! Det är med en känsla av nostalgi som jag för tredje gången deltar i denna debatt. Leden Simrishamn--Allinge har blivit ett begrepp oss alla, och man använder i stort sett samma argument som tidigare. När det gäller motivationen bakom alkoholpolitiken finns det ingen anledning att upprepa Isa Halvarssons utmärkta beskrivning -- sjukvårdskostnader, supen kostar 100 miljarder osv. Däremot har vi dragit helt andra slutsatser. Vi menar att alkoholmissbruket allvarligt måste bekämpas. Det är en svår fråga. 90 % av befolkningen kan handskas med spriten och har glädje av den, medan 10 % inte kan göra det och orsakar mycket stor misär och mycket stora problem såväl ekonomiska som sociala och mänskliga. Att i det läget fortsätta att stödja billigt spritinköp på färjor för dem som är ute och reser, kanske bara av den anledningen, kan inte vara det rätta sättet att stödja upprätthållandet av färjeleder. När det gäller Bornholmstrafiken är det givetvis så att även vi tycker att man skall ha konkurrensneutralitet. Vi har dragit en slutsats, som Lars Bäckström tydligen inte ställer upp på, nämligen att man i alla dessa fall borde ha klassifikationen korta rutter. Trafiken bör bäras upp av turism, när det är turistfärjor, och av gods när det är godsfärjor. Bornholm är ett underbart turistmål, och färjor både från Ystad och Simrishamn borde kunna bäras av turisttrafik. Vi erkänner problemet. Om man bara kan köpa sprit på färjan från Ystad, kommer kanske linjen från Simrishamn att få problem. Vi har försökt lösa denna fråga, och vi hoppas att skatteutskottet så småningom kommer att ställa upp på en sådan lösning. Jag yrkar bifall till reservation 11. När det gäller tobaken måste jag korrigera Martin Olssons uträkningar något. Han sade att skatteutskottets fyra ledamöter från folkpartiet och centerpartiet ville ha en ökad tobaksbeskattning. Han drog dessa fyra från det totala antalet ledamöter, och fann att det var 14 kvar. Det kan inte vara rätt. Det borde bli 13 kvar, men i verkligheten blir det bara 12 kvar, eftersom vi i vår reservation har gått ännu längre. I fråga om tobaken har en mycket intressant sak hänt. Jag åsyftar det stora möte som anordnades av Svenska Läkaresällskapet och som många av riksdagens kvinnor deltog i. Mötet inspirerade till en motion med Elisabeth Fleetwood som första namn. I den motionen skriver kvinnorna att tobaksbruket måste stävjas. Det orsakar ytterst stora skador. Man föreslår att en avgift på två och ett halvt öre per cigarett skall tas ut och att det anordnas en informationskampanj. Detta innebär inte förbud, utan det är information. Man skall tala om, kanske särskilt för unga och för utsatta personer, att de riskerar sin hälsa och att även andra personer på grund av den passiva rökningen riskerar att få cancer. Detta är mycket allvarligt. Man kan naturligtvis inte anklaga dessa personer för mord eller dråp i legal mening, men rökarna kan genom den passiva rökningen förorsaka andra människors död genom cancer. Detta är allvarligt, och vi skulle helst vilja yrka bifall till Elisabeth Fleetwoods motion Sk339.

Herr talman! Utskottet avstyrker samtliga de motioner på alkohol och tobaksbeskattningens område som behandlas i detta betänkande. Motiven är följande: 1990. Vi kan faktiskt konstatera att priset på alkohol och tobak därefter i huvudsak följt den allmänna prisutvecklingen. Alkoholpriserna har faktiskt höjts fem gånger mellan april förra året och februari i år. Till betänkandet har fogats ett yttrande från socialutskottet. I det yttrandet hänvisar socialutskottet till en proposition i dessa frågor som regeringen väntades lägga fram. Den propositionen har nu lagts fram. Jag skall inte föregripa den debatt som vi senare skall föra med anledning av den propositionen. Jag vill bara konstatera att regeringen i den propositionen inte föreslår några ytterligare höjningar av alkohol och tobaksskatterna. Däremot konstaterar man mycket riktigt att sambandet mellan å ena sidan prissättningen på tobak och alkohol och å andra sidan konsumtionen måste följas mycket noggrant, inte minst när det gäller tobaken där det finns studier som pekar på att just ungdomar är mer känsliga för priset än vad vuxna är. I denna folkhälsoproposition föreslås en rad andra åtgärder. Det föreslås t.ex. inrättande av ett särskilt folkhälsoinstitut, som skall ges förstärkta ekonomiska resurser. Det föreslås vidare en skärpt tillsyn av restaurangverksamheten, åtgärder när det gäller marknadsföring av snabbvinsatser, hembränning och missbruk av teknisk sprit. På tobakens område förebådar man en lag om rökfria miljöer och förbud mot tobaksreklam. Målet för den svenska alkoholpolitiken skall även fortsättningsvis vara att minska den totala alkoholkonsumtionen för att därigenom minska alkoholens skadeverkningar. Riksdagen har ju också ställt upp bakom WHOs uttalade mål om en Grunderna för den svenska alkoholpolitiken skall självfallet hävdas inför de fortsatta överläggningarna om ett svenskt närmande till de europeiska gemenskaperna. Frågan om alkoholbeskattningens utformning, som tas upp i en moderat reservation, finns det enligt utskottsmajoritetens mening inte någon anledning att gå in på i dag. Vi väntar ju på resultatet av den utredning som haft uppgiften att fundera över dessa frågor. Vi vet också att denna utredning inom kort kommer att avge sina förslag, om det inte har skett nu i dagarna, och då får vi anledning att diskutera dessa frågor med ett bättre underlag. I några reservationer tas de alkoholfrågor som har samband med färjetrafiken upp. Vi har hört att vissa motionärer och reservanter förespråkar en utökning av de färjelinjer som klassas som lång rutt och därmed får ha skattefri försäljning ombord. Andra vill däremot ha mer restriktiva regler. Utskottsmajoriteten har inte funnit anledning att i något fall ändra sin tidigare inställning. Vi vill inte riva upp lex Öresund. Vi anser att ett sådant beslut skulle motverka målet om en sänkning av alkoholkonsumtionen, som vi i riksdagen tidigare har uttalat oss för. Förslaget att linjen Simrishamn--Allinge skall klassas som lång rutt avvisar utskottsmajoriteten. Vi anser att en förutsättning för att en linje skall klassas som lång rutt är att det finns ett behov av nyttotrafik på linjen. Linjen mellan Ystad och Rönne, som är en lång rutt, tillgodoser bevislingen ett behov av nyttotrafik. Den linjen fanns i många herrans år, innan den omklassificerades till lång rutt. Det är därmed så att säga bevisat att den linjen fyller ett trafikbehov. Däremot anser vi inte att linjen Simrishamn--Allinge fyller samma behov. De framställningar som gjorts bygger inte heller på att trafiken skulle bedrivas året runt på den sträckan.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

Herr talman! Jag hörde att Yvonne Sandberg-Fries också ställer upp på målet 25 % minskning, som Världshälsoorganisationen har satt upp till år 2000. Jag är förvånad över att man inte tar konsekvenserna av det, utan säger att alkoholpriset skall följa den allmänna prisutvecklingen. Jag är förvånad att man inte inser att man måste profilera priset så att man uppnår en effekt i den riktning som Världshälsoorganisationen anger, och att man dessutom inte inser att den begränsning av inköp av skattefri sprit verkligen kan hjälpa till på vägen mot det mål som Yvonne Sandberg-Fries säger sig stå bakom. Jag är också förvånad över att jag inte fick några direkta kommentarer till ''kvinnomotionen'' om tobak. Förslaget innebär att man skulle ta bort 2,5 öre per cigarett vilket skulle gå till en informationskampanj om tobakens skadeverkningar. Det vore intressant att höra om ni har funderat över och tagit till er det som har uttalats i denna sexpartimotion.
Herr talman! Jag vill fråga Yvonne Sandberg-Fries varför den internationella trafiken skall förbehållas rätten till skattefri försäljning av alkohol. Varför skall man få dricka skattefri sprit när man far till Danmark, men inte när man far till Gotland? Det tar längre tid att fara till Gotland än till Danmark. Varför i all världen skall man göra den differentieringen? Vad är det för något speciellt som gör att det skall vara skattefritt när jag far till Danmark, men sätter jag mig på en Gotlandsfärja för att åka från Stockholm till Gotland, som tar längre tid, då är det inte skattefritt. Men det är ungefär lika mycket vatten och det är båtar i båda fallen.
Herr talman! Det räcker inte att med ord uttrycka att man stödjer WHO-målet om att minska alkoholkonsumtionen med 25 % fram till sekelskiftet, utan det måste även vidtas åtgärder. Prisinstrumentet är ett av de medel som måste tillgripas. Utskottsmajoriteten säger att motionen avstyrks för att inga nya omständigheter anförs som skulle föranleda något ändrat ställningstagande. Omständigheterna har tidigare varit så allvarliga att vi i vårt land alkoholpolitiskt är ense om att missbruket står i relation till bruket. Det är därför vi vill nedbringa den totala alkoholkonsumtionen. Allteftersom vi närmare oss sekelskiftet får vi kortare och kortare tid på oss att nå den stora minskning som vi har förbundit oss att sträva efter. Det är två huvudlinjer som står emot varandra i betänkandet. Skall riksdagen vara aktiv och ange viljeyttringar i viktiga frågor som alkoholpolitiken, eller skall riksdagen nöja sig med att säga att det inte har hänt någonting nytt. Vi har avslagit motsvarande motioner tidigare, alltså skall vi göra likadant nu. Yvonne Sandberg-Fries är försvarare av den senare linjen. Jag vill fråga: Varför skall riksdagen avstå från att klart uttala en viljeriktning i viktiga politiska frågor, när frågorna aktualiseras genom motioner? I det här fallet skedde det genom motioner från olika partier. Vi kräver i vår reservation en tioprocentig prishöjning på sprit, eftersom det inte har skett någon ändring av skatterna på ett år. Vi tycker att det är mycket väl motiverat. En sak som inte tas upp här är i vad mån man på olika sätt skall få kompensation för att sprit och tobakspriser höjs. Det är en sak som behandlas av finansutskottet. Vårt krav är att konsumentprisindex skall rensas från sprit och tobaksskatterna, så att inte någon grupp skall kunna hävda att man skall ha kompensation för dessa höjningar. Det faller liksom på sin egen orimlighet. Det viktiga är att riksdagen gör klara uttalanden och bidrar till att få ned konsumtionen av såväl alkohol som tobak.
Herr talman! CAN har alldeles nyligen kommit ut med en forskningsöversikt där man konstaterar att beskattning av alkohol är ett i jämförelse med andra åtgärder mycket verksamt medel för att minska konsumtion och förebygga skador. Man säger också att vad man än vill jämföra med, reglerad inköpsålder, monopol, reglerade öppettider, information och kampanjer, är effekterna mycket begränsade jämfört med vad en målinriktad och medveten prispolitik kan åstadkomma. Jag noterade att Yvonne Sandberg-Fries höjde rösten väldigt mycket när hon talade om propositionen rörande vissa folkhälsofrågor. Det fanns ingen anledning till det, om hon inte hade brist på argument. Propositionen har blivit en mycket stor besvikelse. Det talas inte om höjning av alkoholskatten, där finns ingenting om insatser för att begränsa marknadsföring av snabbvinsatser, det finns inga konkreta åtgärder mot hembränning och det finns ingenting som säger att man har tagit fasta på riksdagens beredskap att harmonisera åldersgränsen vid restaurangutskänkning. Vi är mycket besvikna på folkhälsopropositionen och tycker att den inte tar i på allvar med de här frågorna. I CAN sägs också att det är rimligt att anta att en prishöjning medför en ökad konsumtion av legalt eller illegalt hemtillverkad alkohol, men att man ändå kan konstatera att den konsumtionen inte uppväger den minskade försäljningen. Skulle den göra det skulle alkoholskadorna inte minska när priset höjs. Därav drar man slutsatsen att prishöjningar är en mycket effektiv alkoholpolitisk åtgärd.
Herr talman! Hugo Hegeland undrar varför man gör åtskillnad mellan internationell och nationell trafik. Det har bl.a. att göra med att man, om man åker båt till ett annat land, passerar internationellt vatten. Jag skulle vilja ställa en motfråga till Hugo Hegeland: Skall vi ha skattefri alkoholförsäljning inom Gotlandstrafiken, borde vi kanske i likställdhetens namn också erbjuda detta till trafikanter som färdas på annat sätt inom Sverige -- Gotland tillhör bevisligen Sverige. Då skulle man t.ex. kunna tänka sig att om man åker med SJ skall man ha tillgång till skattefri sprit. Det vore väl konsekvent, Hugo Hegeland? Beträffande prishöjningar redovisade jag i mitt inledningsanförande att vi har haft en prisutveckling som i huvudsak stämmer med den utveckling vi har haft av konsumentpriserna. Det läge vi nu befinner oss i, med tanke på stabiliseringsavtal och annat, utgör ytterligare ett skäl till att inte nu höja priserna på de här varorna. Till Isa Halvarsson vill jag säga att jag också har läst CANs rapport, som kom i går. En intressant slutsats man också kan dra av den rapporten är att inkomstförändringar förmodligen påverkar benägenheten att lägga pengar på alkohol mer än prisförändringar. Det står också att läsa i den här rapporten. Om vi återknyter till stabiliseringsavtalet och de mycket låga nivåer som huvuddelen av arbetsmarknadens parter nu har slutit avtal på, skulle det också tala för att det av alkoholpolitiska skäl inte finns så starka argument för att just nu klippa till med skattehöjningar på detta område. Det finns alltså två skäl till detta. Isa Halvarsson må vara besviken på folkhälsopropositionen, men det har sagts i andra sammanhang att förslaget om folkhälsoinstitut är ett gammalt folkpartiförslag som vi nu har lagt fram. På den punkten tycker jag att hon borde vara ganska lycklig. Vi skall inte debattera detta nu, för det skall ett annat utskott göra. Men det finns en hel rad förslag i denna proposition som alla är ägnade att ta itu med och komma till rätta med de problem som ett överdrivet alkoholbruk och tobaksbruk innebär. Den fortsatta debatten i den frågan får vi kanske överlåta till dem som har att hantera den propositionen.

Herr talman! Det är ganska lätt att svara på Fries har ju nu haft både en sufflör och en sufflös vid sin sida, som antagligen har gett henne goda tips om vad som skall sägas. När man åker med färja från Stockholm till Gotland kommer man ut på internationellt vatten. Man håller sig alltså inte inom nationens gränser hela tiden, vilket man ju gör om man åker tåg i landet eller om man åker på Göta kanal. Det gör man också om man åker på Vänern eller Vättern -- om det nu skulle tillåtas fri försäljning där. Yvonne Sandberg-Fries förslag är kanske inte så dumt. Men jag vill låta det vara osagt hur det förhåller sig i det fallet. Jag tycker i varje fall att det finns en klar skillnad i det här sammanhanget när det gäller sträckan mellan fastlandet och Gotland resp. Bornholm. En del tycker att det är dumt att införa samma villkor för linjen Simrishamn--''Allike''. Man är rädd för att alla skall komma i land som ''allikar'' -- och det kan ju ha sina sidor. För det första kan hela debatten om prishöjningar vad gäller alkohol t.ex. och om procentsatser -- 10, 12 eller 8 % -- betecknas som ett rätt så fantasilöst resonemang. För det andra har man hela tiden när priser har fastställts utgått från att staten inte skall gå miste om intäkter. Det har varit det primära. När höjningar görs räknar man med att det inte skall bli någon förlust. Det skall minsann bli intäkter -- och gärna litet mera än så.
Herr talman! Jag drar återigen slutsatsen att Världshälsoorganisationens mål på allvar. Det handlar då om en minskning av alkoholkonsumtionen med 25 %. Vi vet att prissättningen är ett känsligt instrument när det gäller alkoholkonsumtionen -- ett instrument som vi tydligen inte använder oss av. Detta beklagar jag. Sedan vill jag passa på och yrka bifall till den reservation som jag står bakom och som gäller mom. 1. Den här reservationen handlar just om nämnda saker. Det talas här om en uppskattning av hur stor konsumtionsminskning man kan vänta sig med den höjning av spritskatten som vi föreslår och hur många miljarder som staten skulle tjäna. Det här kunde i och för sig vara intressant för regeringspartiet.
Herr talman! Det är klart att vi tycker att det är bra att man har nappat på vår tanke om ett folkhälsoinstitut. Men just förslaget i fråga är bristfälligt. Men det kanske blir en ändring under arbetets gång. Just när det gäller alkohol och tobaksfrågorna tycker vi att propositionen är väldigt tunn. Målet om en minskning av alkoholkonsumtionen med 25 % under perioden från år 1980 till år 2000 har ju antagits. Det handlar alltså om en 20-årsperiod. Nu har det gått 11 år, och vi kan konstatera en minskning om 2 %. Då skulle jag vilja fråga Yvonne Sandberg-Fries: Kan man i det läget bara ligga helt stilla så att säga och låta sig nöja med de priser som vi har? Eller hur har Yvonne Sandberg-Fries tänkt sig att man aktivt skall verka för en minskning av alkoholkonsumtionen?
Herr talman! Jag noterar att jag inte har fått något svar på min fråga om varför socialdemokraterna är så emot att riksdagen gör uttalanden i så viktiga frågor som frågorna om alkohol resp. tobakspolitiken är. Yvonne Sandberg-Fries angav nu ett nytt motiv för att inte höja skatten på tobak och alkohol. Det gäller då det stabiliseringsavtal som träffats. Men den här frågan är väl så viktig att ett sådant argument borde ha funnits med i utskottets betänkande som motiv för ett avslag på motionen. Varför återfinns alltså inte detta argument i utskottsbetänkandet? Varför får vi, helt överraskande, höra det här? Sedan vill jag anknyta till det som Hugo Hegeland sade om skatteinkomster. Ser Yvonne Sandberg Fries skatten på alkohol och tobak som ett medel att få maximala skatteinkomster eller som det främsta medlet för att begränsa tobaks och alkoholbruket?
Herr talman! Jag tror att jag kan ta Gösta Lyngås och Martin Olssons frågor samtidigt. Gösta Lyngå gick mycket långt när han sade att vi över huvud taget inte utnyttjar prisinstrumentet för att åstadkomma resultat på alkoholpolitikens område. Det är, Gösta Lyngå, litet väl häftigt så att säga att göra ett sådant uttalande mot bakgrund av att Sverige förmodligen är det land som har den högsta alkoholskatten. Visst utgör alkoholbeskattningen ett led i vår alkoholpolitik. Det torde vara kammarens ärade ledamöter välbekant att vi genom den alkoholpolitik som har förts i vårt land faktiskt har åstadkommit goda resultat. Alkoholkonsumtionen på våra nordliga breddgrader är faktiskt betydligt mindre än vad som gäller för stora delar av Europa i övrigt. När man debatterar dessa frågor -- det gäller då särskilt de partier som är ivriga anhängare av ett medlemskap i EG -- skall man vara litet försiktig med orden. Man måste vara litet försiktig när man skäller på regeringen och säger att denna inte gör tillräckligt mycket. Det torde vara välbekant att det närmande till EG som vi har framför oss inte är helt okomplicerat med tanke på alkoholpolitiken här i Sverige. Vi måste minsann med gemensamma krafter se till att vi verkligen argumenterar för dessa saker och att vi på bästa sätt sköter de framtida förhandlingarna om vi skall kunna fortsätta med vår alkoholpolitik som hittills har varit mycket framgångsrik. Vidare är alkoholpolitiken inte bara en fråga om skatter -- även om skatterna utgör ett effektivt instrument, som också har utnyttjats. Det finns oerhört många andra saker som vi kan göra i det här sammanhanget. Jag har redovisat en del. Det är bara att läsa regeringens folkhälsoproposition. Men vi kan inte gärna föra den debatten nu. Egentligen är det, herr talman, litet olyckligt att vi här i kammaren på det här sättet får två olika debatter om alkoholpolitiken. Kanske hade vi sparat tid åt kammaren om frågorna hade kunnat debatteras i ett sammanhang.

Herr talman! Regeringarna i Danmark och Sverige träffade 1989 en överenskommelse om en ändring av klassificeringen beträffande färjeleden Ystad-- Rönne på Bornholm från kort till lång rutt. Men det var ett olyckligt beslut ur konkurrenssynpunkt för leden Simrishamn--Allinge, som ej blev omklassificerad. Nu, två år efter det att det här beslutet fattats, kan man klart utläsa resultatet. 1990 erhöll ett annat rederi långruttillstånd för trafiken mellan Ystad och Rönne med bil och passagerarfärja. Den 4 april i år beviljade regeringen ytterligare ett rederi långruttillstånd för färjetrafiken mellan Ystad och Rönne.

Resandeströmmen, som tidigare av naturliga skäl gått via andra linjer, har letts över till denna linje med skattefri försäljning. Den skattefria försäljningen medverkar också till nivåer som klart understiger vad som kan anses riktigt ur företagsekonomisk synpunkt. Lägsta pris för en tur och-returresa Ystad--Rönne är för närvarande 10 kr. Rederiet som trafikerar linjen Simrishamn--Allinge kan omöjligen konkurrera på dessa villkor. Om inte linjen omklassificeras, blir följden att den måste läggas ned. I sin förtvivlan har Simrishamns kommun vid flera tillfällen uppvaktat regeringen. Man har också haft sammankomster med ansvariga myndigheter på dansk sida. Det är högst otillfredsställande att man från båda länders myndigheters sida säger att det är det andra landets uppfattning som har varit vägledande. Man måste tala klarspråk och inte skylla på varandra. I utskottets betänkande skriver man nu återigen bl.a. att det krävs nya förhandlingar med Danmark, som hitintills inte varit intresserat. Detta kan jag absolut inte hålla med om. Jag är ingen vän av att det absolut måste vara skattefri försäljning på linjerna mellan Skåne och Bornholm. Men jag kan inte acceptera som österlenbo att orter med 4 mils avstånd behandlas olika. Den totala mängden av skattefri försäljning kommer inte att öka enligt min uppfattning. Bornholm är begränsat med hänsyn till övernattningsmöjligheter inom regionerna. Vad det är fråga om är att hela Simrishamnslinjens resandeunderlag, 30 000--35 000 passagerare, flyttas över till Ystad--Rönne-linjen. Det finns inte några delade meningar mellan kommunerna Ystad och Simrishamn. Kommunledningen i Ystad ser det som naturligt att Simrishamnslinjen blir klassad som långrutt och att konkurrensen sker på lika villkor.

Men det är brådskande. Ur rättvisesynpunkt bör linjerna klassas lika, vare sig det är lång eller kort rutt. Jag ser det som naturligt att det är lättare att klassa Simrishamn--Allinge-linjen som långroute än att ta steget tillbaka till Ystad--Rönne-linjen. Yvonne Sandberg-Fries säger att Ystad--Rönnelinjen har trafikerats under lång tid. Men linjen Simrishamn--Allinge har trafikerats under större delen av 1900-talet, visserligen med några års uppehåll, men större delen av 1900-talet har som sagt linjen trafikerats. Året-runt-trafik kan också ske mellan Simrishamn och Allinge. Herr talman! Med anledning av vad jag framfört yrkar jag bifall till reservation 10 angående korta och långa rutter.

Herr talman! Jag skall vara mycket kortfattad. Vi har fått en form av följetong i riksdagen som diskuteras varje år, och det är förbindelserna mellan sydvästra Skåne och Bornholm. Inget nytt har kommit fram. Vi motionerar troget varje år för att skapa konkurrensneutralitet mellan linjerna Utskottsmajoriteten tycker att det är bra som det är. Utskottsmajoritetens syn på neutralitet är att neutralitet är att ge en förmån till den ena linjen och missgynna den andra. Så nu vet vi vad utskottsmajoriteten har för syn på konkurrensneutralitet. En del anser att förbindelsen bör omklassificeras till kort rutt och att den skattefria försäljningen skall tas bort även på linjen Ystad--Rönne. Jag undrar om de i utskottet och i riksdagen som gärna diskuterar alkoholpolitik vet vad kort rutt innebär. Det tar längre tid från Ystad till Rönne än vad det gör från Kapellskär till Mariehamn, men det har aldrig lagts fram något förslag till denna riksdag om att den skattefria försäljningen skall tas bort på den linjen. Trafiken på linjen mellan Simrishamn och Allinge har bedrivits betydligt längre tid än trafiken mellan Ystad och Rönne. Det är i och för sig betydelselöst i sammanhanget, men det har förts fram som ett argument för att detta förhållande skulle prioriteras. Vad är det egentligen som en del är ute efter i den här diskussionen? Jo, man vill ta bort den skattefria försäljningen. Jag förstår inte varför ni inte kan vara raka och tala om att ni vill ta bort all skattefri försäljning. Men det törs ni inte. Att få ta med sig den lilla pavan när man har varit utomlands är något av det allra heligaste för svensken. Det finns inte någon riksdagsledamot som vågar föreslå någonting annat, speciellt inte ett valår. Är det vad ni är ute efter, så kom igen och ge raka besked om vad det handlar om! För två år sedan ställde jag en fråga här i kammaren till dåvarande svenske finansministern om detta, men han skyllde på danskarna. Jag ställer samma fråga i Nordiska rådet i Köpenhamn i våras till den danske ministern, som sade att det inte alls var sant. Det var Sverige som krånglade. Jag vill därför fråga utskottsmajoritetens företrädare: Vem är det som talar sanning? Skulle inte detta kunna ordnas upp i det nordiska samarbetets anda, så att man i alla fall fick samma svar av den danske resp. den svenske ministern. Det förs ständiga diskussioner om den här lilla linjen mellan Österlen och Bornholm. Denna fråga brukar behandlas i ett betänkande som handlar om Världshälsoorganisationens målsättning beträffande alkoholkonsumtion osv., och det är ju en bra målsättning. Här sitter det ledamöter av Sveriges riksdag och säger att vi är på väg att klara målsättningen. Men snälla ni, som nu vill ta itu med dessa frågor, varför gör ni ingenting? Det förhåller sig faktiskt inte så som ni tror. Enligt en tidningsuppgift tillverkas det i Sverige 1 040 ton jäst mer än vad som kan gå åt till brödbak. Denna siffra motsvarar 10 milj. liter, om man omsätter den till något annat. Då undrar jag: Håller vi inte på att lura oss själva, mina vänner? Är det inte dessa problem som vi borde ta itu med när det gäller alkoholproblematiken i Sverige, och inte en liten, futtig diskussion om en linje mellan Simrishamn och Allinge? Kristianstadsbänken brukar ju rösta för den gemensamma borgerliga reservationen om att den här linjen skall likställas. För dessa socialdemokrater från Kristianstads län står hoppet, precis som för mig, till en annan regering till hösten.
Herr talman! Jag vill bara korrigera Wiggo Komstedt. Jag har i vår reservation framfört att alla internordiska färjelinjer skall klassificeras som korta rutter. Det går bra att stödja den reservationen, nr 11, som snart kommer upp till omröstning.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande Vi moderater och folkpartiets representanter i utskottet har inte kunnat ställa upp för regeringens förslag, detta såväl av konkurrensmässiga skäl som med hänsyn till miljön. Vi anser också att ett större grepp borde ha tagits när det gäller hela förpackningsområdet. Genom reservation 6 i betänkandet följer vi upp den avvikande mening som moderater och folkpartister i näringsutskottet tillkännagivit i dess yttrande till jordbruksutskottet. Vi noterar också, fru talman, att det finns direktiv rörande förpackningsavtal under utarbetande inom EG. Till grund för det arbetet ligger bl.a. förslag som har framlagts i Tyskland om insamling och återvinning av förpackningar. Den svenska förpackningsutredningen har fått i uppdrag att utarbeta ett principförslag av innebörd att tillverkare, distributörer och handel skall ges ett väsentligt ökat ansvar för hanteringen av förpackningsavfallet över huvud taget. Det retursystem för PET-flaskor som oppositionen nu är inriktad på innebär att flaskorna skall återfyllas. Detta retursystem medför emellertid en uppenbar risk för att koncentrationen på bryggerimarknaden blir ännu större än den är i dag. Enligt vår åsikt leder detta till en försämring av konkurrensen på området, liksom även till risk för åtföljande prisstegringar. Företrädare för näringsfrihetsombudsmannen och statens pris och konkurrensverk har också inför utskottet redovisat sina farhågor för en sådan utveckling -- utan framgång. Vi tar bestämt avstånd från att konkurrensen på området skall värnas genom myndighetsgranskning av de större bryggeriernas prissättning i fråga om utnyttjande av anläggningar för diskning m.m. av PET-flaskorna. Denna metod för upprätthållande av konkurrensen är enligt vår åsikt principiellt felaktig. Den urholkar marknadsekonomin. Vi vill ha ett system för återvinning av PET-flaskorna vid sidan av återfyllnadssystemet. Då skulle risken för konkurrensbegränsning bli mindre, liksom risken för att Sverige skulle anklagas för införande av importrestriktioner. Utformningen av ett retursystem för PET-flaskor bör stå i överensstämmelse med det förestående EG direktivet på området. Som bekant befinner vi oss just i slutfasen av förhandlingar mellan EFTA länderna och EG om ett EES-avtal. Målet har ju varit att ett avtal skulle ligga klart före sommaren och börja tillämpas den 1 januari 1993. Därtill kommer också att den svenska medlemsansökan till EG förhoppningsvis skall kunna inlämnas med det snaraste. Sverige kommer enligt ett EES-avtal att åta sig att tillämpa samma regler som de som återfinns i Romfördraget. Detta kommer att ske dels i gemensamma EFTA-organ, dels genom nationella myndigheter. De regler som är aktuella i sammanhanget är regler om konkurrensbegränsningar och om kvalitativa hinder för den fria varurörligheten. I princip innebär bestämmelserna förbud mot alla åtgärder som i praktiken hindrar eller försvårar import. Direktivens allmänna utformning i vad gäller dryckesförpackningar har visat sig ge upphov till olika nationella lösningar inom EG. I vissa fall har dessa råkat i konflikt med EGs konkurrens och diskrimineringsregler. Därför pågår en revidering av direktiven mot klarare regler för att få en godtagbar utformning av åtgärder inom dryckesförpackningsområdet. Under arbetet med att åstadkomma en sådan revidering har man dock inom EG kommit fram till att problemet angående dryckesförpackningarnas miljöpåverkan bäst kan lösas inom ramen för ett nytt direktiv, som reglerar hela förpackningsproblematiken och som således inte begränsas till att avse dryckesförpackningar. Man har därför inriktat arbetet på att söka åstadkomma ett sådant direktiv före utgången av detta år. Den nya inriktningen beskrivs i ett diskussionsunderlag som nyligen har upprättats inom EG. Från de utgångspunkter som SPK har att bevaka är det i dagsläget -- med hänsyn till de pågående EES förhandlingarna, troligen också med sikte på en eventuell medlemsansökan -- av största vikt att Sverige nu inte vidtar åtgärder som strider mot EGs konkurrensregler. Det skall erkännas att det inte är en helt enkel sak att värdera hur förslaget till lag om vissa dryckesförpackningar låter sig förenas med EG-reglerna. Men det är vad vi kommer att bli tvungna att klara av redan i en EES-ordning, och vad vi bör göra redan nu om vår motpart i förhandlingarna skall uppfatta att vi menar allvar. I USA har nu Coca-Cola Company som första företag introducerat läskedrycksflaskor som tillverkats av återvunnen plast. Flaskorna är gjorda av en blandning av 25 % återvunnen plast och 75 % Tillverkningen bygger på en metod som innebär att använda engångs-PET-flaskor i en kemisk process bryts ned till molekyler, som sedan renas och används i tillverkningen av nya flaskor. Det är första gången återvunnen plast kan användas som råvara i dryckesförpackningar. Metoden är testad och godkänd av USAs motsvarighet till livsmedelsverket. Med det nya systemet kan alltså PET-plast nu återvinnas och bli nya läskedrycksflaskor, på samma sätt som aluminiumburkar i dag återvinns i Sverige. Flaskor av återvunnen plast måste ses som ett betydelsefullt framsteg för hela dryckesindustrin. Den nya teknologin innebär att man kan återvinna plastflaskor utan att tumma på de stränga krav vi har för produktkvalitet och säkerhet för konsumenter och miljö. Självfallet bör detta kunna ske också i vårt land. Fru talman! Regeringen har i sin proposition föreslagit, vilket majoriteten i utskottet har ställt upp bakom, att endast återfyllningsbara PET flaskor skall tillåtas. Förslaget är inte acceptabelt från miljösynpunkt. Ett stort antal remissinstanser påvisar att förslaget är dåligt genomtänkt. Förslaget vittnar om att regeringen har en lättvindig inställning till avfallsproblemen. I stället för att låta en helhetssyn genomsyra miljöåtgärderna på förpackningsområdet, väljer regeringen att rikta all kraft mot ett begränsat område. Regeringen låter kortsiktig politik gå före den långsiktiga hänsynen till miljön. Lagförslaget är principiellt felaktigt av flera olika skäl. Det riktas endast mot engångsflaskor av PET plast. Engångsflaskor av andra plastmaterial omfattas således inte av förslaget. Lagen löser inte det grundläggande problemet beträffande vad som händer med förpackningen då den kasseras. Det saknas dessutom incitament för att återta flaskorna. Flaskorna kan vara hur återfyllningsbara som helst, men enligt förslaget kan konsumenterna fortsätta att behandla flaskorna som om de vore engångsflaskor. En återfyllningsbar PET-flaska vållar lika stora problem i soptunnan som en engångsflaska av PET-typ. Regeringen har valt fel tillvägagångssätt. Skall alla miljöproblem bekämpas på detta sätt skulle det behövas ett otal olika miljölagar, vars uppgift skulle vara att ange detaljerade regler på område efter område. Detta menar vi är orimligt. Vi menar att miljöproblemen skall bekämpas med hjälp av generella metoder: miljökonsekvensbedömningar, ekonomiska styrmedel och miljömärkning. På förpackningsområdet föredrar vi pantsystem och miljömärkning. Vi moderater har i reservation 3 tagit upp pantsystemet. Vi anser att avfallsproblemen skall lösas med hjälp av generella metoder. Ökad miljömedvetenhet hos konsumenterna leder till ett miljövänligt handlande. Miljömärkning av olika produkter är ett bra stöd för konsumenterna. Pantsystem kan användas för att återta olika förpackningar. Förpackningen kan sedan återfyllas. Materialet i de insamlade förpackningarna kan också återvinnas. Pantsystem är att föredra eftersom det garanterar en hög återtagningsprocent. Vi tycker att riksdagen bör ge regeringen detta till känna. Fru talman! Jag yrkar bifall till både reservation 3 och reservation 6. Reservation 6 gäller avslag på propositionen. Med detta har jag framfört moderata samlingspartiets syn på denna på många sätt viktiga fråga, både ur drycksförpackningssynpunkt och ur miljösynpunkt.

Fru talman! Insatser på miljöområdet kan ibland få missriktad effekt på andra områden, samtidigt som man inte uppnår den förbättring av den totala miljösituationen som förhoppningsvis var avsikten med förslaget. Ett sådant exempel diskuterar vi i dag, när riksdagen skall ta ställning till miljöminister Folkpartiet liberalerna har länge krävt ett samlat grepp på förpackningsområdet. Eftersom miljöavgiftsutredningen på grund av bristande tid inte hann lämna genomarbetade förslag anser vi att en parlamentarisk utredning borde få ta fram ett samlat och genomarbetat förslag, ingående i en återvinningslag. Utskottet delar inte denna uppfattning, och jag yrkar därför bifall till reservation 1. Vi yrkar också avslag på hela propositionen i reservation 6, som jag också yrkar bifall till. Varför är vi då motståndare till ett förslag att införa pant på PET-flaskor? Folkpartiet liberalerna brukar ju ofta tala om behovet av ekonomiska styrmedel och panter. Nu kommer det ett förslag -- men då ställer ni inte upp! Jag skulle kunna tänka mig att majoritetens företrädare kommer att lägga upp argumenteringen så. Jag vill, fru talman, nämna några anledningar till att vi yrkar avslag på propositionen. Först vill jag påpeka att vi inte har några principiella erinringar mot ett pantsystem. Vi är tvärtom positiva till ett sådant. Men det måste komma in som en del i ett samlat grepp på förpackningsområdet. Det gäller införande av resurssnåla system som är anpassningsbara till EG och den utveckling som pågår i hela världen just nu. Vi anser också att propositionen i för stor utsträckning bortser från producentens ansvar. Det är i det ledet som åtgärder också måste sättas in. Vid sidan av ett retursystem borde också ett återvinningsalternativ finnas. Vi har med skärpa påpekat i vår motion att risker uppkommer för att de företag som förfogar över returorganisationen får monopol och andra företag lämnas utanför. Utskottet har med anledning av vår motion skärpt sina skrivningar, men vi tror inte på att marknadsekonomin vinner på kontroll av statliga myndigheter. Fru talman! Det finns flera exempel på företag som lägger ned verksamhet där PET-flaskor används, på grund av den hotande monopolsituationen. Ett sådant företag är Bob i Kumla, som inte kan anpassa den del av produktionen där sådana här flaskor används. Om regeringen hade tagit ett totalt grepp på situationen och stimulerat ett återvinningssystem vid sidan av retursystemet hade inte denna situation uppkommit. Monopol kan få oanade konsekvenser. I Örebro län finns ännu ett exempel på det, nämligen den planerade nedläggningen av Hammars glasbruk, som har tagit hand om återvinningsglas. Även det exemplet visar på det olyckliga i att regeringen inte har tagit ett samlat grepp på återvinningsproblematiken. Nu hotar, genom Birgitta Dahls förslag, ett monopol också när det gäller PET-flaskan. Utskottet har som sagt skärpt skrivningarna, och de bryggeriföretag som äger retursystemet har förklarat sig villiga att släppa in intresserade nya delägare eller nyttjare i sitt system. Då hänvisar utskottet till att konkurrensproblemen skall kunna klaras ut genom att prisövervakande myndigheter skall kunna gå in och kontrollera. Fru talman! Det är en metod som vi inte anser överensstämmer med en fungerande marknadsekonomi. Vi tycker alltså att det är beklagligt att vi vid sidan av retursystemet inte får något återvinningsalternativ. Om ett sådant hade funnits, kunde konkurrensproblemen ha bemästrats, samtidigt som stora miljövinster hade kunnat göras. Vi närmar oss nu EG. Det är då viktigt att vi inte bygger upp system som inte stämmer in i mönstret. Det är naivt att tro att inte EG kommer att ta bra initiativ också på det här området. Fru talman! Jag vill slutligen säga att den här propositionen är ett exempel på att miljöministern kortsiktigt vill visa handlingskraft utåt, samtidigt som de stora problemen lämnas kvar. Jag yrkar än en gång bifall till reservationerna 1 och 6.

Fru talman! God miljö är något som är mycket viktigt för oss alla. I själva verket är en god miljö nödvändig för att vi skall kunna leva ett bra liv här på jorden. Hur vår miljö ser ut beror naturligtvis på många olika saker. Men avfallsfrågorna är naturligtvis i detta sammanhang mycket viktiga. Vi kan inte såsom vi gjort under många år på ena sidan gräva upp naturresurser, använda dem ett tag och sedan slänga dem i en hög på andra sidan. Det innebär att vi så småningom får brist på resurser att göra någonting av, samtidigt som vi har ett berg av allsköns bråte på andra sidan som vi inte kan använda till särskilt mycket. Det är nödvändigt med en avfallsstrategi som för oss bort från detta sätt att leva. Förpackningarna utgör en mycket stor del av dessa avfalls och sopproblem. Vi måste komma dithän att vi anser att dessa förpackningar inte är sopor utan någonting som vi kan använda igen. Härvidlag är returförpackningar den bästa lösningen av problemet. Jag vill därmed inte säga att det inte finns andra sätt att lösa problemen. Men ur miljösynpunkt ger returförpackningarna de bästa resultaten. Ingvar Eriksson talade här om att pantsystem är så mycket bättre. Men ett retursystem förutsätter att det finns pant. I systemet med en retur-PET-flaska ingår också ett pantsystem. Jag kan i dag inte säga hur stor denna pant blir, men jag har hört summan 3:50 kr. per flaska eller något liknande, men jag vet inte säkert. Men så mycket är väl ändå helt klart att det blir fråga om ett pantsystem. Jag förstår inte riktigt resonemanget att man skulle välja ett pantsystem i stället. Detta system är ett retursystem med pant. Sedan är det naturligtvis viktigt att vi får en miljöstrategi och beskattning eller avgifter på det material som används så att det sker en återanvändning och en begränsning av användningen av sådana resurser som vi vill spara. Detta ligger naturligtvis i förlängningen av detta arbete, och jag förutsätter att det kommer att fortsätta. I varje fall kommer vi från centerpartiet som hittills att fortsätta att driva denna fråga mycket hårt. Men samtidigt är det bra att vi ändå kommit en bit på väg. Detta är ett steg på vägen utan att man har löst hela problemet. Här har genomförts ett arbete, och det är viktigt att man så här långt kan säga att det är bra. När det gäller de material man använder i förpackningar, är det viktigt att de också går att använda till någonting annat när förpackningen inte skall användas längre. Även om det är en returförpackning kommer den förr eller senare att mönstras ut ur systemet när den blir sliten och man inte vill använda den längre. Det skall då gå att använda förpackningen till någonting, eller den skall kunna brukas ner i marken för att återgå till naturens kretslopp. Vi har här riktat kritik mot detta förslag så till vida att man inte i detta förslag samtidigt ålagt producenten av dessa flaskor att de skall ha denna kvalitet. Nu är det visserligen sagt att dessa flaskor skall användas till att göra takpapp av eller liknande, men det är bara ett steg på vägen. Man skall också veta, att när takpappen inte används längre skall det vara möjligt att antingen mala ner den eller använda den igen och att man då inte förgiftar naturen. Det är viktigt att detta ansvar finns, och det har vi också tagit upp i reservation nr 4. När det gäller användningen av retur-PET flaskorna åläggs användarna att vidta åtgärder så att nedskräpning i naturen förhindras på det ena eller andra sättet, och för detta erlägger man en avgift. I propositionen var detta litet tokigt beskrivet. Där stod nämligen att man skulle betala 1 öre per flaska. Detta skulle bli litet fel, och framför allt skulle det innebära ett system på betydligt lägre nivå än det som vi i dag har för aluminiumburken. Utgångspunkten var ju att systemen skulle ligga på samma nivå. Nu har utskottet i betänkandet tagit hänsyn till de synpunkter som vi haft från centerpartiet och föreslår ett system som utgår ifrån tappning och att panten skall ha ungefär samma värde som det som i dag gäller för burken. Men detta kommer regeringen så småningom att besluta om, och jag utgår från att regeringen vid detta beslut tar hänsyn till det utskottet här säger. I propositionen sägs att man är nöjd med att 90 % av de flaskor som säljs kommer tillbaka för återfyllning. Det tycker jag och vi i centerpartiet är en alldeles för låg ambition. Vi har sagt att nivån borde vara samma som för returglas. Det finns ingenting som kan få mig att acceptera att det skulle finnas en lägre ambition på detta område. Vi har därför föreslagit att man även här som för returglaset borde ha en återtagsgrad på 98 %. Detta har vi tagit upp i reservation nr 9. Det är ganska väsentligt att man höjer denna nivå. Även om vi i dag inte skulle få igenom vårt förslag här i riksdagen, kan jag vädja till miljöministern att successivt skärpa kravet. Jag tror det är mycket viktigt att man gör detta för att människor skall förstå att det är någon mening med att returnera förpackningen. Sedan har här diskuterats konkurrensen mellan olika bryggerier. Det är helt klart att alla restriktioner av något slag får konsekvenser. Det har naturligtvis också returglassystemet. Alla retursystem skapar ett visst merarbete och kanske också en del merkostnader. Men de leder å andra sidan till stora kostnadsminskningar. Det är därför ändå fel att påstå att detta nödvändigtvis kommer att vara ett bekymmer för de bryggerier eller tappningsställen som inte är tillräckligt stora. Vi har i utskottets betänkande slagit fast, och också gjort regeringen uppmärksam på, att man måste vara vaksam när det gäller dessa problem. Bryggarna och de som bygger upp dessa system för diskning och framtagning av dessa returflaskor har också lovat att systemet skall kunna fungera. Dessutom är det inte ödesbestämt att allting skall tappas på PET-flaskor. Jag förstår inte riktigt varför så skulle vara fallet. Det fanns drycker i förpackningar även innan PET-flaskor fanns, och vi har glasförpackningarna kvar. Returglaset är från min synpunkt ett ännu bättre sätt att förpacka de drycker man säljer. Man bör kunna klara av konkurrensfrågorna.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

Fru talman! ''Strunt är strunt, och snus är snus, om än i gyllne dosor, men rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor.'' Så skaldade Gustaf Fröding, och han tänkte väl inte på våra problem med förpackningarna. Men jag tycker ändå att hans ord uttrycker en sanning som är svår att hävda i vårt samhälle, nämligen att det är innehållet som är det viktiga, inte förpackningen som omsluter innehållet. I vårt samhälle är förpackningen oerhört viktig. Den är ett argument vid försäljningen. Vi vet alla att vi som konsumenter blir mer eller mindre lurade av förpackningarna till det som vi skall köpa. Förpackningarna är ett jätteproblem för oss. av hushållsavfallet. Vi vet också att många av förpackningarna är mycket svåra att hantera. De måste deponeras eller förbrännas, eftersom det inte går att få in dem i ett fungerande kretslopp som i någon mån påminner om naturens eget. Tetrapaks förpackningar, som är en blandning av plast, aluminium och papper, är ett exempel på detta. Tetrapak är ett oerhört lönsamt företag, som skulle vara Sveriges tredje lönsammaste, om det nu hade sitt huvudkontor här i landet. Det spottar ut en oerhörd mängd förpackningar varje år. Det finns också många andra exempel på förpackningar som är mycket svåra att hantera. Detta är ett mycket tydligt uttryck för vårt samhälles grundläggande problem, att vi inte har fått produktion och konsumtion att länkas in i fungerande kretslopp. Det är en akut fråga, som vi måste göra något åt mycket snabbt. Därför är det beklagligt att det har dröjt så länge. Nu har regeringen -- sent omsider, får man väl säga -- till förpackningsutredningen, som är en enmansutredning, lämnat tilläggsdirektiv om att den skall studera helheten. Man har därvid sneglat mycket på det som hänt i Tyskland och som även vi har sett med på stort intresse. För över ett år sedan presenterade man i det som då fortfarande hette Västtyskland ett förslag som gick ut på att handel och industri skulle vara skyldiga att återta alla förpackningar. Detta förslag har utlöst en ferbril aktivitet i Tyskland och har fått både industri och handel att börja fundera över hur man skall åstadkomma system för detta. Det är självklart att någonting liknande måste till även i vårt land. Som konsument känner man sig oerhört maktlös. Jag har varit ute och talat på många möten och har då träffat tuffa människor -- faktiskt ofta pensionärer -- som har berättat för mig att de efter det att de har handlat i kassan stannar och plockar av alla onödiga förpackningar och lämnar dem där. Men få av oss är så modiga att vi kan göra det. Även om många skulle göra det, är de dessutom ändå inte tillräckligt många för att pressa handel och industrier till att ta sitt ansvar. Det behövs lagförslag och ett samlat agerande från regering och riksdag. Det är beklagligt att det här tilläggsdirektivet till utredningen kommer så sent att vi t.ex. redan står i begrepp att besluta med anledning av det nu aktuella förslaget. Det är också beklagligt att man tillsatt en enmansutredning, eftersom det handlar om grundläggande politiska och principiella frågor, som borde bli föremål för en mycket mer övergripande politisk diskussion. De problem som sammanhänger med resurshushållning och återvinning i retursystem ställer i blixtbelysning de traditionella politiska ideologiernas svårigheter att möta dagens verklighet. Det handlar här om att i praktiken klara balansen mellan marknadsekonomi och planhushållning. För att man skall kunna genomföra retursystem eller återvinningsystem krävs det faktiskt planhushållning. Dessa system är nämligen kostsamma. Vi har i detta fall sett hur hundratals miljoner kronor redan har investerats i ett system som vi ännu inte har beslutat om. Detta beskär i hög grad våra möjligheter att i realiteten utöva vår beslutsmakt. Men när man lägger ned så oerhört stora summor för att få system att fungera, krävs det mycket av planering, och väldigt många måste ansluta sig. Förpackningen i fråga måste vara enhetligt utformad. Det måste därför till mycket tydliga inslag av traditionell planhushållning för att detta skall fungera. Flexibiliteten, förmågan att utvecklas och anpassas, är ju marknadsekonomins stora förtjänst. Det är verkligen något att fundera över hur man skall kunna förena ett flexibelt system med de för miljön helt nödvändiga mera storskaliga lösningarna. Hur kommer detta att påverka situationen för nytillträdande aktörer? Hur kommer det att påverka möjligheterna att utveckla helt nya material och förpackningar, som inte alls passar in i de etablerade systemen? Det finns en uppenbar risk att man hamnar precis i de problem man har fått i de traditionella planhushållningsländerna, dvs. att man bromsar inte bara en dålig utveckling utan också en bra utveckling till nytänkande och innovation. Jag skulle gärna vilja se den som kan ställa sig upp och säga att han har svar på dessa frågor. Jag har det inte. Jag tror att krävs mycket av diskussion och funderingar för att vi skall klara av balansgången mellan hänsynen till naturen och nödvändiga storskaliga system, där sådana behövs. Men det gäller också att försöka jämna vägen för en flexibilitet och ett nytänkande i framtiden när det gäller förpackningar. Därför skulle det ha varit bra om denna utredning hade haft en större parlamentarisk bredd. Vi har nu yrkat avslag på detta förslag. Som jag sade tidigare känns det som om verkligheten här -- mer än vanligt, höll jag på att säga -- har sprungit förbi oss. Vi är mer än vanligt överkörda i denna församling, eftersom systemet redan är i stort sett färdigt att tas i bruk. Det har pågått diskussioner under flera år, och det har varit en lång process fram till dess att förslaget i stort sett i färdigt skick har lämnats till riksdagen. Jag tycker att det är beklagligt och nonchalant mot landets högsta beslutande församling att en så pass viktig fråga har hanterats på detta sätt. Vi borde ha fått chansen att komma in i denna diskussion på ett tidigare stadium, en diskussion om de problem som jag tidigare har tagit upp. Vi skulle ha fått överlägga om huruvida man i det här fallet skulle ha valt retursystem eller återvinningssystem. Nu är jag inte så säker på att ett återvinningssystem, som här tidigare har diskuterats, skulle ha varit att föredra. Det gäller i varje fall inte av energi och miljöskäl. Ser man på hela kedjan inkl. energiåtgång, tror jag att man kommer fram till att ett retursystem är att föredra. Det är symtomatiskt att den moderate företrädaren här gör sig till för förespråkare just för Coca-Cola, ett företag som verkligen säljer på förpackningen och inte på innehållet och som därför konsekvent vägrar att inordna sig i system där man måste konkurrera med varans egna kvaliteter, inte med en mycket hårdför reklam och marknadsföring av förpackningen. Om man väger in alla aspekter kommer man kanske fram till att ett retursystem är att föredra, men jag tycker inte att problemen med ett sådant har blivit tillräckligt belysta. Vi har också tagit upp ett förslag i detta sammanhang som jag tyckte viftades bort mycket nonchalant i utskottets hantering, nämligen att man borde verka för internationell standardisering av livsmedelsförpackningar. Detta har t.ex. tagits upp i Danmark. Vi ställs nästan dagligen inför de problem som uppkommer när ett land vill ta hänsyn till miljön och etablera retur eller återvinningssystem. Då väcks frågor om huruvida det inte handlar om tekniska handelshinder, och exporterande ländet vägrar att acceptera systemen. Detta leder sedan till långa förhandlingar och till domslut i internationella församlingar. Om man med större konsekvens och energi drev frågorna om standardisering av livsmedelsförpackningar, skulle man undvika en hel del av de här problemen. Jag förstår inte varför den tanken nästan väckte litet löje i utskottet. När det kan läggas ned väldigt mycket tid på att standardisera skruvar och muttrar, kan jag inte förstå varför man inte kan lägga ned lika mycket energi på ett så viktigt område som livsmedelsförpackningar. Man kan i sådana diskussioner se till att konsumentintresset hävdas på ett sätt som inte sker i dag. Den diskussionen kommer ändå -- den förs av branscher och företag -- man jag tycker att det borde vara en politisk uppgift att se till att konsumentintresset hävdades i de sammanhangen. Det är också av intresse att bevaka vilka material som kommer till användning i förpackningar. Det skall inte bara vara förpackningen som skall ingå i ett retursystem, utan det kan också vara så att varans material ingår i ett kretslopp. Jag måste säga att jag är besviken på utskottet därför att det inte tillstyrkte yrkandet på den punkten från vänsterpartiet. Jag vill särskilt yrka bifall till reservation nr 5. Jag vill också yrka bifall till vår reservation 2, där vi framhåller att vi hade velat se ett samlat förslag till lösning av förpackningsfrågan.

Fru talman! När det gäller förpackningar och det stora avfallsproblemet skulle det behövas betydligt bättre och mera övergripande åtgärder än ett lagförslag om just PET-flaskan. Tyvärr har vi inte sett något förslag ännu. Vi förväntade oss att i samband med miljöpropositionen få se ett mer samlat lagförslag om avfall och återvinning. Vi har från miljöpartiets sida lagt fram ett sådant förslag. Men vi verkar inte få majoritet i utskottet. Det kan ändå vara något för regeringen att begrunda och återkomma till i ett senare skede. Annika Åhnberg sade att vi skulle vilja se ett samlat förslag om förpackningar. Det hade naturligtvis varit glädjande. Men problemet löses inte genom att tjurskalligt säga att detta förslag skall avstyrkas eftersom det inte har kommit ett samlat förslag. Det är att skjuta problemen på framtiden. Oppositionen med bl.a. folkpartiet har föreslagit att denna fråga skall göras till ett stort miljöproblem i den bemärkelsen att själva PET flaskan och hanteringen av den PET-flaskan och hanteringen i lagförslaget skulle utgör ett stort problem. Jag uppfattar det mer som att problemet ligger på konkurrenssidan och att det är därför som lagförslaget inte kan antas. Jag är glad för den insats jag gjorde i utskottet när jag begärde att ärendet skulle remitteras till näringsutskottet för ett yttrande. Näringsutskottet har i samband med sitt yttrande avgivit en kraftfull skrivning. Jag tycker att det är positivt att även konkurrensfrågorna tas upp. Det kommer naturligtvis att bli problem för de små bryggerierna att konkurrera på lika villkor. I gengäld kan man ju säga att det finns andra förpackningar som kan vara bra att använda. Det talas om återanvändning och återvinning som om det vore samma sak. Så är inte fallet. Det är därför vi i miljöpartiet har yrkat på att det skall vara en 90-procentig återanvändningsgrad och en 98 procentig återvinningsgrad på det här förpackningsmaterialet. Jag tror att det hela skulle bli betydligt bättre, och kraven skulle öka på producenten att se till att få detta att fungera. Förpackningarna är ju för oss alla ett elände i dag. Vi bär hem mer förpackningsmaterial än vi stoppar in i kylskåpet när vi har varit och handlat. Mycket av materialet är alldeles onödigt. Om det hade funnits en förpackningsskatt hade kanske en del av problemet lösts. Då skulle det inte vara så intressant att förpacka i så stor omfattning som i dag. Då skulle sopberget bli mindre. Jag vill yrka bifall till reservation 4 där frågan om producentens ansvar tas upp. Det finns med i vårt lagförslag att producenten skall ha ett större ansvar även för avfallet och att ett s.k. cykelsystem skall utarbetas. Jag yrkar också bifall till reservation 8 där vi tar upp frågan om en återanvändningsgrad på 90 %. Jag yrkar bifall till reservation 9 där vi tillsammans med centern tar upp frågan om en återvinningsgrad på 98 %. I det här sammanhanget är det naturligtvis synd att det fortfarande finns PET-flaskor som inte kommer att tas till vara. Det gäller framför allt de som inte innehåller konsumtionsdrycker, t.ex. saftflaskor. Det är fråga om 15 miljoner flaskor per år. Regeringen måste återkomma med förslag till ett system som gör att sådana flaskor kan tas tillvara och att de inte blir liggande i naturen. Jag hoppas att vi får se ett sådant förslag vid ett senare tillfälle.